Fru talman! Det är sant som Hans-Eric Andersson sade, att jag är negativ när det gäller Storstockholmsregionens tillväxt. Jag delar inte den tillväxtfilosofi som både Hans-Eric Andersson och Ylva Annerstedt har gett uttryck för här i kammaren. Jag instämmer inte i tesen att det som är bra för Stockholm är bra för landet i övrigt. Jag tror att det är tvärtom. Tillåter man Stockholm att växa ohämmat, som nu sker, utarmas automatiskt stora delar av vårt land. Det vet vi. Det har omvittnats i andra inlägg i debatten i går. Jag tror att en ytterligare befolkningsökning i Stockholm skulle vara väldigt dålig för regionen. Det är inte så få människor det handlar om. Om en kvarts miljon människor skall få plats i regionen ställer det stora krav på miljö, kultur och sociala resurser. Att få hit 250 000 människor när 130 000 i dag står i bostadskö vore dåligt. Det vore också dåligt om man tillät biltrafiken här i Stockholmsregionen öka med 27 9 fram till år 2000. Jag kan inte förstå hur Hans-Eric Andersson kan plädera för det. Jag vet att det finns skillnader mellan södra och norra Stockholmsregionen. Skolorna är sämre i södra regionen, där vi bor. Kollektivtrafiken är sämre. Vårdmöjligheterna och de sociala förhållandena är också sämre. Låt oss rätta till snedfördelningen. Men låt oss slippa flygplats, buller och miljöförstöring. Låt oss slippa sopförbränningsstationer som gör att den luft vi andas blir ännu giftigare. Jag tror att det är viktigt att skaffa styrinstrument som ger oss en regionalpolitik som är bra både för Stockholm och för övriga landet. Det behövs också ett nytänkande i samhällsplaneringen där man inte låter näringslivets krassa ekonomiska tänkande och intressen få styra. Man måste ta hänsyn till människors behov och se till att alla människor får en positiv framtid. Så är det inte nu. Men det ensidiga tänkandet att Stockholm skall växa blir dåligt för Stockholm och för det övriga landet.
Fru talman! Inga Lantz har inte lyssnat, om det nu är mitt anförande hon replikerar på. Jag har inte pläderat för någon stor tillväxt i Storstockholm. Jag har däremot försökt nyansera den bild av tillväxtens dimensioner som ofta ges. Det jag är ute efter — och det trodde jag att också Inga Lantz, som även hon bor söder om stan, var ute efter — är bättre balans i regionen, bättre tillvaratagande av regionens resurser med tanke på framtiden i både Stockholm och landet i övrigt. Inga Lantz uppfattning om konfliktbilden delas inte heller av utskottet — hon menar att Stockholm är ett hot mot Sverige. Det är bra för Storstockholm att utskottet har uttalat att man inte delar den uppfattningen.

Fru talman! Kristianstads län är inte ett län i akut kris. Men länet har regionala problem som — om de inte åtgärdas — kan försätta länet i djup kris. Detta är jag och Börje Nilsson helt överens om. Regeringen struntar tydligen i min och folkpartiets uppfattning, framförd bl.a. i en synnerligen omfattande Skånemotion, men, vad värre är, struntar man även i vad Börje Nilsson säger. Folkpartiet har föreslagit att regeringen skall överföra mer pengar till det s.k. länsanslaget för att stimulera näringslivet i länet. Börje Nilsson tycker att det är rätt metod att satsa på länsanslaget, men regeringen har inte överlämnat en enda extra krona till länet. I stället har regeringen missgynnat vårt län genom ett orättvist lågt anslag. Detta är helt stick i stäv mot Börje Nilssons här i riksdagen framförda uppfattning. Klyftan är tydligen enorm mellan regeringen på riksplanet och verksamma socialdemokrater på länsplanet. Slutsatsen borde vara att samtliga länspolitiker med kraft gemensamt borde gå till offensiv för Kristianstads läns framtid.

Fru talman! Utgången av valet bland den vita minoriteten i Sydafrika utgör ett bakslag och en besvikelse för alla dem som inom och utom Sydafrika verkar för apartheidsystemets avskaffande och en demokratisering av det — Prot. 1986/87:129 sydafrikanska samhället. President Botha tycks också tolka valutslaget som 22 maj 1987 ett mandat för en fortsatt rasåtskillnadsoch förtryckarpolitik. & Till de få ljusglimtarna hör de framgångar som några av d kuttoiga > AC KOR Nandel ill de få ljusglimtarna hör de framgång; gr. je namnkunnig medSydafrika öch Inför det dystra perspektiv av fortsatt våld och förtryck som nu avtecknar sig i Sydafrika måste det internationella samfundet besinna sitt ansvar. Omvärlden måste ånyo överväga vad som kan göras för att stödja de krafter som inom och utom Sydafrika verkar för en fredlig och demokratisk utveckling. Om målet är alla ense, ett avskaffande av det avskyvärda apartheidsystemet till förmån för ett demokratiskt Sydafrika där alla människor har lika värde och ges samma demokratiska rättigheter och skyldigheter. Dilemmat är att finna de medel som leder till målet. Nu som tidigare måste stöd på bred front ges till de krafter som verkar för en demokratisk omvandling, och nu som tidigare måste den internationella opinionen mobiliseras, så att gemensamma internationella åtgärder kan genomföras för att söka förmå den sydafrikanska regimen att röra sig i riktning mot förändring. De nordiska utrikesministrarna uttalade vid sitt möte den 26 mars att bindande sanktioner beslutade av FN:s säkerhetsråd förblir det mest effektiva medlet att påverka den sydafrikanska regeringen. Och troligen har de alldeles rätt. Sverige bör därför återuppta sina tidigare intensiva diplomatiska ansträngningar att få till stånd ett sådant beslut i FN:s säkerhetsråd. Det finns en påtaglig risk för att Sverige, som nu genomför en ensidig handelsbojkott, blir så upptaget av att administrera detta beslut att man eftersätter den långt viktigare uppgiften att fortsätta att verka för beslut om sanktioner i FN:s säkerhetsråd. Vi moderater beklagar att regeringen i mars övergav sin tidigare folkrättsligt grundade handlingslinje och tog ställning för ensidig handelsbojkott. Som vi framför i vår partimotion gör regeringen därmed avsteg från viktiga utrikespolitiska principer, fast etablerade sedan länge. Den s.k. Undénlinjen, som vissa socialdemokratiska debattörer t.o.m. valt att beskriva som en ”statsdogm”, innebär att Sverige endast deltar i sanktioner, som är en form av ekonomisk krigföring, när sådana har beslutats eller mycket tydligt rekommenderats av Förenta nationernas säkerhetsråd. För denna linje fanns det starka skäl när den kom till. Och de skälen har inte förlorat i styrka.

Men nu har regeringen ändrat ståndpunkt. Hastigt gick det också. Förenta Staternas och Storbritanniens veto i säkerhetsrådet mot bindande sanktioner 37 var ingen överraskning. Det var väntat och förutsett. Det ingick i kalkylen bakom den svenska utrikeslinjen. Det oväntade var att den svenska regeringen omedelbart därefter gav upp sin linje och i stället fattade beslut om isolerade åtgärder. Det hela blir inte mindre underligt när regeringen säger att förutsättningarna för att få igenom en resolution om rekommendationer fortfarande finns. Finns förutsättningarna för den linjen fortfarande? Varför fortsatte man då inte på den? Vi var jutidigare eniga om att det var denna linje som hade de största förutsättningarna att nå framgång och som inte heller skulle orsaka Sverige någon utrikespolitisk skada. Det ligger annat än omsorg om konsekvensen i den utrikespolitiska linjen bakom regeringens agerande. Fru talman! Utifrån neutralitetspolitiska utgångspunkter har det rått bred enighet mellan de fyra demokratiska partierna om att avvisa svenskt deltagande i sanktioner mot andra nationer, om sådana inte varit beslutade i FN:s säkerhetsråd. Utrikesutskottet konstaterade våren 1986 sålunda: ”Utskottet har förståelse för att kraven på en handelsbojkott växer sig starkare och välkomnar att allt fler stater beslutat om eller överväger olika åtgärder. Det är emellertid fortfarande utskottets åsikt att ekonomiska sanktioner mot Sydafrika bör vara förenliga med våra åtaganden i GATT och att det endast är FN:s säkerhetsråd som kan häva GATT:s regler. Sverige bör fortsätta verka för att säkerhetsrådet fattar de erforderliga besluten i detta hänseende.” Sverige har, som en liten alliansfri nation, ett alldeles särskilt intresse av att det internationella regelsystemet fungerar i enlighet med folkrätten och FN-stadgan. Detta har också sedan en lång tid tillbaka varit en framträdande linje i svensk utrikespolitik. Därigenom har Sverige bidragit till att de mindre staternas ställning i världen successivt kunnat förstärkas. Som framgår av propositionen strider den föreslagna lagen mot GATT avtalet. Sveriges möjligheter att i framtiden åberopa GATT-avtalet som skydd för frihandeln och Sveriges intressen skulle genom bifall till propositionens förslag nu avsevärt minska.

Fru talman! Utrikespolitiska principer måste hålla också när de utsätts för påfrestningar. Det är när målkonflikter uppkommer som principernas hållfasthet prövas. Överger vi då principen, även om vi säger att det är ett unikt undantag, påverkas tilltron till hållfastheten i vår utrikespolitiska linje. Andra kan vilja utnyttja detta undantag till att pressa oss till eftergifter. Regeringens linje är ändå rakare än folkpartiets, som helt vill omtolka GATT:-avtal och folkrätt trots att man bara för ett år sedan stod bakom utrikesutskottets uttalande i frågan. Jag måste fråga utrikesutskottets socialdemokrater om de nu blivit folkpartister med anledning av denna fråga eller om det är propositionens ord som gäller, att en ensidig handelsbojkott, som inte beslutats eller rekommenderats av säkerhetsrådet, bryter mot GATT:-avtalet. Jag anser att klarhet om socialdemokratins inställning på — Prot. 1986/87:129 denna punkt är ytterligt väsentlig för trovärdigheten i Sveriges handelspoli 22 maj 1987 tiska åtaganden. Utrikeshandelsministern konstaterade i den handelspolitiska debatten att den handelssanktion som Sverige nu inför är ett klart brott mot GATT avtalet. Står hon fast vid denna inställning i dag? Effekten av den svenska handelsbojkotten blir ringa i Sydafrika. Handeln mellan Sverige och Sydafrika är redan begränsad. Under 1986 minskade Sveriges handel med Sydafrika till 0,3 26 av den totala exporten och till 0,1 90 av hela den svenska importen. För de svenska företagen i Sydafrika skapas emellertid stora problem. Regeringen synes överge övervintringsstrategin men hänskjuter de flesta frågorna till en utredning. Det är möjligt att de svenska och nordiska åtgärderna kan ha en demonstrationseffekt i det internationella samfundet. Men denna eventuella vinst ter sig liten i förhållande till möjligheten att med ett fortsatt bestämt agerande söka åstadkomma rekommendationer i FN:s säkerhetsråd. Detta hade varit den förnuftiga och konsekventa svenska handlingslinjen. Detta hade varit den handlingslinje som stämt överens med och inte försvagat fastheten och konsekvensen i svensk utrikespolitik. Att verka för att apartheidsystemet avskaffas är en moralisk skyldighet för västliga politiker. Men den handelsbojkott som nu i all hast snickrats till leder inte dit. Därför yrkar jag avslag på hemställan i betänkandet med anledning av propositionen. Fru talman! Sverige måste fortsätta att stödja de demokratiska krafter som inne i Sydafrika verkar för en förändring, och vi måste göra det på ett ännu mera aktivt sätt. I denna politik passar inte de nuvarande svenska visumbestämmelserna. De gör det alltför lätt för Sydafrika att i reciprocitetens namn utestänga svenskar, däribland kyrkliga och fackliga ledare, när de vill besöka Sydafrika. Svensk Sydafrikapolitik får inte ha den oönskade konsekvensen att vi isolerar oss själva från skeendet och människorna i Sydafrika. Då upphör också alla våra möjligheter att påverka. Oförsonlighet och rädsla hänger ofta ihop med isolering. Öppenhet och kontakter ger möjlighet till dialog. Sverige måste fortsätta att ha band med de demokratiska krafterna inne i och utanför Sydafrika. Vårt stöd till en demokratisk utveckling i Sydafrika måste öka. Däri ligger kanske vår största möjlighet att bidra till en fredlig omvandling av det sydafrikanska samhället. Fru talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till de moderata reservationer som är fogade till utrikesutskottets betänkande.

Fru talman! Vpk har länge drivit kravet på en total bojkott av Sydafrika. Den internationella situationen har också utvecklats på ett sådant sätt att allt starkare röster har höjts och allt starkare krafter har anslutit sig till denna linje. Propositionen innebär naturligtvis en skärpning av vår tidigare politik, men den är inte tillräcklig. Det finns naturligtvis moraliska aspekter på detta som vi kan se i relationen förtryckare och förtryckta. Då är frågan vilkas sida vistår på. De flesta säger naturligtvis att de står på de förtrycktas sida. Det är 39 Prot. 1986/87:129 = derasintressen som vi tillvaratar. Margaretha af Ugglas menar att hon står på de förtrycktas sida och att hon gör det på ett sätt som bäst gynnar de förtryckta. Men lyssnar vi på vad representanter för de förtryckta säger stämmer det inte riktigt. Om nu krafter i Sydafrika önskar en totalbojkott, krafter som vi solidariserar oss med, tillkommer det då oss som priviligierade att tala om med vilka medel de skall närma sig sin frigörelse? Nej, naturligtvis inte. Ansluter vi oss till deras strävanden, bör vi också ansluta oss till deras medel för att nå målet. Det är naturligtvis den enda raka linjen och den som snabbast bör ge effekt. Jag började med att säga att vpk länge drivit det här kravet. I dag har vi andra med oss, t.ex. Alf Svensson. Det är ingen slump att vi hamnat på samma linje. Alf Svenssons motiv är förmodligen litet skiljaktiga från vpk:s, men vi har hamnat i samma slutsats. Här är det helt enkelt fråga om frihet, jämlikhet och broderskap. Jag vill påstå att den frihet, den jämlikhet och det broderskap som Margaretha af Ugglas förespråkar har en del tillägg. Det är en frihet för oss som förtryckare, det är jämlikhet för oss, och det är broderskap för oss. Vi kanske skall ändra parollen och tillfoga ordet lönsamhet för oss, för det är egentligen detta det handlar om. Talet om att det är omöjligt att förena en total bojkott med internationella avtal är naturligtvis ingenting annat än undanflykter. Det är fråga om att ta ställning till vad vi anser är viktigast: Står vi på de förtrycktas eller på förtryckarnas sida? Det finns många stora och internationellt erkända organisationer som arbetar för frigörelse i Sydafrika. ANC t.ex. har ett brett folkligt stöd i Sydafrika. Det råder inget tvivel om ANC:s linje. Där finns det ingen väg förbi. Vi måste lyssna på vad de som representerar de förtryckta säger och ansluta oss till dem. Fru talman! Jag yrkar bifall till vpk:s reservation 3.

Fru talman! Får jag börja med att yrka bifall till utrikesutskottets förslag på samtliga punkter. Därefter vill jag säga till vpk:s representant att ni yrkade avslag på den här propositionen när den lades fram. Nu har ni reserverat er, och jag vet inte mot vad. Det vore i och för sig ganska intressant att få veta var vpk står. Man har reserverat sig på ett helt obegripligt sätt på tre rader mot någonting som vi inte riktigt vet vad det är. Fru talman! Jag har noterat, när jag lyssnat på Margaretha af Ugglas, att han oavsett hur vi ställer oss i dag till det nu föreliggande regeringsförslaget och utskottsbetänkandet är alla beredda att deklarera sin avsky för apartheidsystemet. Det är naturligtvis utomordentligt värdefullt att kunna konstatera detta. Jag noterar dessutom att det nu, bortsett från moderaterna, finns en betydande majoritet i Sveriges riksdag för att vidta de åtgärder som regeringens förslag innebär. Socialdemokraterna i utrikesutskottet har inte blivit folkpartister hux flux, eller tvärtom. Det var en utomordentligt konstig fråga Margaretha af Ugglas ställde. Vi har verkligen gjort ansträngningar och lyckats komma överens om att rekommendera en svensk insats i en av vår tids stora ödesfrågor. Kampen mot apartheid är något av det viktigaste vi i svensk politik kan syssla med när vi blickar ut över världen. De grova kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter som apartheidsystemet innebär måste förkastas och föraktas av oss alla. Sydafrika är det enda land i världen somi = Prot. 1986/87:129 sin konstitution har skrivit in brott mot grundläggande mänskliga rättigheter. — 22 maj 1987 Den här debatten kommer egentligen att kretsa kring två frågor. Den ena är: Hur skall man medverka till kampen mot apartheid? Den andra gäller grunderna för svensk utrikespolitik. Från moderat sida söker man hitta en motsättning och säger att det som nu föreslås innebär att vi bryter mot traditionerna i svensk utrikespolitik. Utrikesutskottet konstaterar att vi inte gör det. Vi står fast vid den traditionella svenska utrikespolitiken, som går ut på att sanktioner skall bygga på bindande beslut i Förenta nationernas säkerhetsråd. Vi står fast vid det som i den allmänna debatten kallats Undénlinjen. Men vi betonar att Sydafrika är ett särfall. Det ställningstagande vi från utskottets sida rekommenderar i Sydafrikafrågan innebär att vi tar ställning i ett särfall, där vi fullföljer tidigare fattade riksdagsbeslut. Vi är medvetna om, säger vi i utskottsbetänkandet, att de svenska sanktioner som nu föreslås naturligtvis inte krossar apartheid. De är en del av en omfattande internationell verksamhet, som måste öka. Det är självklart att vi i alla internationella fora, såväl i Förenta nationerna som i bilaterala överläggningar med andra länder, skall fortsätta försöka få så bred uppslutning som möjligt kring kampen mot apartheid. Land efter land kommer med. Diskussioner förs över hela världen. De konservativa regeringarna avstår från sanktioner, men diskussionen även i dessa länder blir allt intensivare. Vi har anledning att vara ganska förhoppningsfulla när vi betraktar framtiden. Apartheid kommer att krossas. Det kan ta ytterligare några år, men det systemet kommer att försvinna. Allt fler människor, inte minst den yngre generationen, runt om i världen är medvetna om att man måste vidta åtgärder för att krossa apartheid. Vi är också medvetna om att det kan inträffa att oskyldiga människor drabbas av Sveriges och andra länders handelsblockad. När t.ex. amerikanarna nu förbjudit sydafrikanskt flyg att landa i Förenta Staterna, har det direkt lett till att Cap Verde har förlorat en tredjedel av sina valutainkomster, därför att de har varit förknippade med överflygningsoch landningsavgifter. Det är naturligtvis en utveckling som vi i Sverige inte tycker är särskilt bra. Cap Verde är det land av alla som får störst bistånd per invånare från Sverige. Vi kan tvingas att i vår biståndspolitik beakta det som hänt med hänsyn till de amerikanska sanktionerna. I kompletteringspropositionen i år till riksdagen säger regeringen att sanktionspolitiken kan leda till arbetslöshet och andra besvärligheter i vårt land och ber om riksdagens fullmakt att få vidta lämpliga åtgärder. Vi utgår från att finansutskottet tillstyrker det förslaget och att regeringen också kommer att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att undvika att arbetslösheten drabbar medborgare i olika delar av vårt land. Vi är vidare medvetna om de svårigheter som kan drabba Sydafrikas grannstater i södra Afrika. Vårt bistånd kan få svårigheter att komma fram. Sydafrikapolitiken måste sålunda kompletteras med andra insatser för att stödja de folk i södra Afrika som kan drabbas av sanktionerna. Vi har i år ökat biståndet i utomordentligt stor utsträckning till Sydafrikas grannar. Det kan bli nödvändigt att fortsätta med detta. Kampen mot apartheid förs sålunda på olika vägar. Sanktionssystemet är 4 en av vägarna. Dessutom måste stödet till grannstaterna fullföljas och öka och det internationella samarbetet bli mera intensivt än tidigare för att få så många länder som möjligt att ställa upp. I flera av ländernas beslut är det undantagsklausuler som försvagar effekten. Det kommer också att vara viktigt för oss att i samtal och bilaterala överläggningar inte minst med de nordiska länderna se till att de undantagen inte blir sådana att effekterna allvarligt försvagas. Herr talman! Utskottsbetänkandet sysslar också med viseringsbestämmelserna. Det är helt klart att det inte finns något intresse för oss att förhindra att sydafrikaner som deltar i kampen mot apartheid har möjlighet att komma hit. Det kan bli så att vi måste se över viseringsbestämmelserna — och det antyder vi också i utskottsbetänkandet — så att de inte skadar mer än nödvändigt. Allt fler inom Sydafrika vill kämpa mot apartheid, och de bör naturligtvis också ha vårt stöd, inte minst så att de kan komma till oss och delta i samtal och utbildning här. Det har vittnats om att allt fler människor inom Sydafrika förstår att apartheidsystemet måste försvinna och vill delta i kampen mot det. Därför är naturligtvis utgången av parlamentsvalen en stor besvikelse. På något vis talar detta emot de uppgifter som vi i övrigt har fått. Om förhållandena är sådana är det ytterligt beklagligt. Herr talman! När jag nu än en gång yrkar bifall till utrikesutskottets förslag gör jag det i den förhoppningen att det steg vi i dag tar i en av mänsklighetens stora ödesfrågor skall leda till framgång. Jag uttalar också den förhoppningen att vi skall ha framgångar i dialogen med de andra länderna, så att kampen mot de grova brott mot mänskliga rättigheter som apartheidsystemet innebär leder till att detta system så snart som möjligt avskaffas.

Herr talman! Stig Alemyr frågar vad vi menar med vår reservation. Vi menar det jag sade. Propositionen är en skärpning av Sveriges officiella linje och så till vida en framgång. Men vi vill gå längre än vad som förordas i utskottets skrivning på s. 12.

Att vpk vill gå längre än socialdemokraterna i den här frågan är mot den bakgrunden inget som ni bör beklaga, tycker jag.
Herr talman! Jag skulle vilja precisera min fråga till utskottets ordförande. Jag undrade om utskottets socialdemokrater hade blivit folkpartister. I propositionen sägs klart ut att den föreslagna lagen strider mot GATT-avtalet. Men folkpartiet yrkar i sin partimotion ”att riksdagen som = Prot. 1986/87:129 sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförs om den — 22 maj 1987 aktuella lagens förenlighet” — jag betonar ordet förenlighet — ”med GATT-stadgan”. Då undrar jag rakt och enkelt: Tillstyrker utskottet propositionen eller folkpartiets yrkande i denna del? Sedan vill jag säga att jag var glad att höra vad utskottets ordförande hade att säga om viseringsbestämmelserna. Vi kunde i radions morgoneko höra om hur organisationer i Sydafrika som kämpar mot apartheid börjar känna sig alltmer isolerade.
Herr talman! Utrikesutskottet tillstyrker de två klämmarna i propositionen, men i ingen av de klämmarna tas det upp någon diskussion om tillämpning av GATT-reglerna. Därför har utskottet valt att inte ta upp den frågan i sitt betänkande. Vi vet att det råder delade meningar här. Till Jan Jennehag vill jag säga: Vpk vill alltså gå längre än vi vill, men vad är det då ni vill göra utöver det som propositionen föreslår?

Herr talman! Nu tycker jag att frågan blev ännu oklarare. Utskottet har väl ändå haft att behandla klämmen i folkpartimotionen? Vad tycker då utskottet om den, och vilken är utskottets inställning? Anser utskottets ordförande att lagen innebär ett brott mot GATT avtalet, som det står i propositionen, eller att den inte innebär ett sådant brott?
Herr talman! Det vi vill står skrivet. Vi vill ha en total bojkott. Jag förstår inte att det kan råda några tveksamheter om innebörden av de orden. Vpk vill rensa ut bland möjligheterna att medge undantag, t.ex.
Herr talman! Det sista var mycket intressant. De enda undantag som kommer att vara möjliga gäller fall där oskyldiga människor drabbas. Om apartheidregimens offer skulle lida ännu mer, då är vi beredda att tillstyrka undantag. Det är tydligen vpk inte med på, och det tycker jag är utomordentligt intressant. Till Margaretha af Ugglas: Jag vill hänvisa till utskottsbetänkandet, där det bl.a. på tre rader står: ”Med anledning av yrkande 1 i motion U113 vill utskottet uttala att det inte ligger i Sveriges intresse att göra en vidsträckt tolkning av GATT:s undantagsregler. Därmed får även detta yrkande anses besvarat.”

Herr talman! Det var val i Sydafrika den 6 maj 1987. Egentligen borde det ha varit ett ganska ointressant val. 12—13 96 av landets befolkning hade rätt att delta, och ungefär hälften, 6—7 20, av de vuxna i landet gick till val. Det var en spillra av en folkspillra på en stor, svart kontinent. Egentligen var det bara ett stamval. En liten del av den lilla vita stammen i Sydafrika utsåg sina hövdingar och andliga medicinmän och trollkarlar. Utgången av ett sådant val borde det väl i Sverige knappast vara värt att offra särskilt mycket trycksvärta på. Men nu var valet i Sydafrika inte ett val för en minoritet utan av en sluten grupp människor som utnämnt sig själva till härskarklass över södra Afrika. Och valet visade att den klassen inte hade någon avsikt att frivilligt lämna sina positioner. Valet visade också att den klassen aldrig fattat innebörden av ordet ”demokrati”. Men — kan man undra — har då inte alltid den demokratiska processen tagit lång tid att utveckla? Gäller det inte t.ex. de länder som i dag betraktas som de grundfasta demokratierna? Jo då, herr talman, visst har historiskt sett demokratin vuxit fram under en lång period och rösträtten länge varit förbehållen en liten grupp, en elit. Så var dett.ex. i det brittiska underhuset. Detta var länge en tummelplats för godsägare och rika handelsmän. På samma sätt var rösträtten till andra kammaren, det s.k. folkliga inslaget i vår egen riksdag efter ståndssamhällets avskaffande, begränsat till människor med egna gårdar och höga löner, kanske 5—10 926 av den vuxna befolkningen. Visst kan vi också erinra oss den franske politikerns svar till dem som krävde rösträtt för alla, oberoende av om de hade pengar eller inte. Skaffa er förmögenhet! ”Enrichez-vous!”, var hans hånfulla svar. Ändå, herr talman, är det inte en gradskillnad mellan dagens Sydafrika och 1800-talets Sverige. Det är en artskillnad, en klyfta som skiljer och som är djupare än Smålands Skurugata och Amerikas Grand Canyons. I de amerikanska och västeuropeiska samhällena fanns det hela tiden hos eliten en öppenhet för att vidga kretsen av röstberättigade och ta vara på människor med vilja, utbildning och kunskaper. Men hos den vita majoriteten i Sydafrika finns ingen sådan öppenhet. Logiskt sett ger den bara ett svar till de många som den i dag förtrycker: Utbildning, inkomster, kultur och förtroende hos era egna, det är likgiltigt. Vill ni ha inflytande: Byt hudfärg! Byt ras! Det visar den vita härskarklassens rätta hemmahörighet. Den hör inte hemma i någon demokrati eller i något demokratiskt sammanhang. Den hör hemma i det fascistiska lägret. Liksom det på 30-talet också i vårt land fanns de som ville förstå och visa sin aktning för de härskande i Tredje riket finns det i dag de som med viss förlåtelse ser på det som händer i Sydafrika. De finner goda kvaliteter även hos de nuvarande härskarna, och de talar om att processen tar sin tid och att man måste ha förståelse för detta. Men herr Botha och hans regering och hantlangare förtjänar samma respekt av oss som Hitler, Göring och Goebbels. De bör betraktas och behandlas av oss på samma sätt som Adolf Eichman betraktades av Raoul Wallenberg. Det är därför, herr talman, en särdeles ironi när man från kommunistiskt håll med Sydafrika som redskap söker komma åt det judiska Israel. Det jag har sagt om den sydafrikanska vita majoritetens politiska hemvist — Prot. 1986/87:129 får inte ett ögonblick undanskymma att det också i Sydafrika finns vita som 22 maj 1987 har en helt annan uppfattning — liberaler som sedan länge kämpar en hård 3 pe s RÖRA å Förbud mot handel kamp mot apartheid och för en förändring. Dessa Sydafrikas liberaler 3 med Sydafrika och förtjänar vår stora respekt och aktning. Deras situation är ofta svår, och den har inte blivit lättare genom utgången av valet. Herr talman! Våldet är en mycket dominerande del av livet i Sydafrika. Det är svart våld mot svart. Det blir kanske också, bl.a. som en följd av valresultatet, en växande våg av svart våld mot vit. Men låt oss aldrig glömma att grunden till allt detta våld är de vitas våld mot de svarta, det övervåld som den vita regimen visar mot landets breda majoritet. Jag tänker då inte bara och kanske inte ens främst på det rent fysiska våldet, även om det är fruktansvärt att människor sätts i fängelse, dödas och torteras. Verkningarna av det psykiska våld som regimen år efter år riktar mot majoriteten av människorna i Sydafrika är synnerligen svåra. Sylvia Vollenhoven, Expressens redaktör i Sydafrika, beskriver detta utmärkt i sina artiklar om livet i Sydafrika. Genom hennes artiklar får vi praktiskt taget dagligen livfulla beskrivningar av det psykiska våldet i Sydafrika och hur det påverkar stora grupper människor. Herr talman! Kampen i Sydafrika förs med olika medel. De unga svartas kamp blir alltmer våldsam. Det är inte förvånansvärt, när man ser hur föga framgångsrika alla nationella och internationella ansträngningar är att få till stånd en utveckling till det bättre. Förnuftets röst talar emellertid klart också i Sydafrika. Jag tänker inte minst på Nelson Mandela, som i sitt fängelse säger: De vita har hemort här i Sydafrika. De är en del av vårt land, och också de skall ha plats här. Det är storslaget av Mandela att kunna uttala sig på det sättet om människor som bär upp en regim som för en politik och behandlar folkmajoriteten på det sätt den gör.

människor deras liv. Kampen förs inte bara i utan också utanför Sydafrika av organisationer som ANC och SWAPO - när jag talar om Sydafrika inkluderar jag självfallet Namibia. Vi har anledning att ge alla som för kampen ett fullt och helhjärtat stöd. Det gör också den internationella gemenskapen i växande utsträckning. Sanktionsvapnet har kommit att accepteras som ett medel av allt flera länder i västvärlden. Investeringsförbud, som vi själva införde 1979, tillämpas nu av en rad stater inom den Europeiska gemenskapen, av Förenta Staterna och av många andra. Visst kan man säga — och jag tillhör dem som gör det - att det är synd att man inte i säkerhetsrådet har kunnat komma fram till bindande beslut om ekonomiska sanktioner mot Sydafrika där alla de stora länderna, de som bedriver mycket handel och har omfattande ekonomiska förbindelser med Sydafrika, deltar fullt ut. Men jag har ändå en förhoppning, som jag tror är välgrundad, att de länder som har slagit in på vägen mot ett ökat ekonomiskt tryck mot Sydafrika inte kommer att vika från den kursen förrän 45 Prot. 1986/87:129 de, med de medel de valt, har haft framgång i sitt arbete. Det finns mycket kraft i demokratier när de kommer i gång. Jag kan inte tro annat än att man, om inte en förändring sker i Sydafrika, också i Amerika, Storbritannien och på andra håll i Västeuropa kommer att vidta åtgärder av det slag som vi i dag är inställda på från svensk sida. Vi måste vara medvetna om att frontstaterna kanske inte på alla sätt har möjlighet att delta i fullständiga sanktioner mot Sydafrika med hänsyn till deras mycket utsatta läge. Vi måste inse att deras stora ekonomiska beroende av Sydafrika kan innebära att vi inte bara måste ge dem ett mycket helhjärtat stöd utan också förstå att de inte på alla punkter kan ställa upp på samma sätt som vi kräver av oss själva och av andra rika länder i västvärlden. När det gäller Sverige, herr talman, är det självfallet för mig en glädje att vi nu har kommit fram till det beslut som riksdagen i dag med bred majoritet skall fatta. Det är rimligt att jag från mina utgångspunkter erinrar om det beslut om handelsbojkott mot Sydafrika som folkpartiets partistyrelse tog i juni 1986 och den debatt som följde därefter. Det är min övertygelse att folkpartiets beslut har verkningsfullt bidragit till att vi i dag har kommit dit där vi nu står. Jag tycker också att det är roligt och värdefullt, herr talman, att det i utskottet har gått att få en bred enighet om innehållet i betänkandet, att vi har kunnat sortera ut de skillnader som fanns mellan regeringspartiet och folkpartiet och centern i några frågor. Vi har i varje fall inte poängterat dem utan sett till att det som enade oss blev det som fick komma fram i utskottsbetänkandet. Det är i den fasta övertygelsen att vi nu gör någonting väsentligt, att vi med det beslut vi fattar i dag ger ett aktivt bidrag till att påskynda apartheidregimens fall som jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag lyssnade på Hadar Cars och tyckte att han öppnade sitt anförande både engagerat och klokt. Han placerade regimen i Sydafrika i dess rätta sällskap — tillsammans med världshistoriens största förbrytare mot mänskligheten. Men plötsligt kom stickord mot kommunisterna för att vi är konsekventa i kampen mot rasismen. Skulle vårt engagemang för de förtryckta i Sydafrika bli mindre för att vi protesterar mot rasismen i staten Israel?

Herr talman! Förtryckarregimer finns det gott om i världen — det vet vi. Men trots att sällskapet är så omfattande är vi nog ganska ense i den här kammaren om att Sydafrika intar en särställning. I dag är Sydafrika det enda landet i världen som har hela sin konstitution uppbyggd på ett rastänkande, uppbyggt på en uppfattning att en ras är förmer än en annan. Jämförelsen med Nazityskland har redan gjorts, och det är den närmaste historiska föregångaren till den rasideologi som finns i Sydafrika. Rasförtrycket i Sydafrika är minoritetens förtryck av majoriteten, vilket — Prot. 1986/87:129 naturligtvis gör att svårigheterna för förtryckarna blir större och större. Vi — 22 maj 1987 kan se att utvecklingen obönhörligt går mot ett alltmer omfattande inbördeskrig. Motsättningarna i Sydafrika är inte på något sätt en intern angelägenhet för Sydafrika. Förtryck är aldrig en intern angelägenhet för något land, utan omvärlden har alltid ett ansvar att ställa upp på de förtrycktas sida. Det faktum att Sydafrika dessutom bygger sitt förtryck på en rasideologi gör omvärldens ansvar så mycket större. Vi har ett gemensamt ansvar att utplåna från världen föreställningar om att raser skulle skilja sig från varandra på det sättet att den ena skulle kunna vara överlägsen den andra. Det finns ytterligare ett skäl för omvärlden att agera: vi måste begränsa våld och blodsutgjutelse i Sydafrika och södra Afrika i dess helhet. Det är alldeles uppenbart att apartheidsystemet i Sydafrika är dömt till undergång. Frågan är inte om man kommer att få ett majoritetsstyre i Sydafrika — frågan är när det kommer att inträffa. Men ju längre det drar ut på tiden, desto mer blodsutgjutelse blir det, desto värre våld blir det och desto större mänskliga tragedier blir det. Ju längre det drar ut på tiden, desto mer lagd i spillror kommer den sydafrikanska ekonomin och infrastrukturen att bli. Också av det skälet har vi ett ansvar att göra vad vi kan för att så mycket som möjligt begränsa den tid det tar att få ett majoritetsstyre i Sydafrika. Detta är själva grunden för kravet från omvärldens sida på sanktioner mot den sydafrikanska apartheidregimen för att på det sättet medverka till att påskynda utvecklingen. Kravet på sanktioner är alltså i grunden också ett krav på att vi skall försöka medverka till att begränsa våld och förödelse i Sydafrika. Det är naturligt att huvudlinjen när det gäller att få till stånd sanktioner mot regimen i Sydafrika måste vara att få till stånd ett bindande beslut i FN:s säkerhetsråd. Det har länge varit den svenska linjen och skall förbli. Samtidigt tvingas vi att vara realister och konstatera att det för närvarande inte finns några politiska förutsättningar för detta. Sverige har inte varit passivt — vi har inte suttit med armarna i kors. Vi har en tradition att vara något av en spjutspets när det gäller politiken mot Sydafrika. Vi har agerat utefter två linjer. Vi började med att bygga upp ett humanitärt stöd till befrielserörelserna ANCi Sydafrika och SWAPO i Namibia. Vi gav också stöd till befrielserörelserna i andra delar av södra Afrika, när det var aktuellt, och nu ger vi ett omfattande stöd till frontstaterna. Litet senare kom sanktionsåtgärder, där vi började med beslutet om investeringsförbud och så småningom har fortsatt med förbud mot tekniköverföring och förbud mot handel med jordbruksprodukter. Medvetandet om att sanktioner i Sydafrika för närvarande måste ske genom ensidiga beslut har spritt sig till många andra länder. Det var ju också syftet med vårt agerande — vi trodde ju aldrig att de svenska sanktionerna skulle kunna bringa den sydafrikanska regimen på fall, utan vi hoppades på efterföljd. Och efterföljd har Sverige fått — allt fler länder vidtar olika typer av sanktionsåtgärder. Det är en glädjande och positiv utveckling som vi har ä7. all anledning att uppmuntra. Det för närvarande enda möjliga sättet att få till stånd omfattande sanktioner mot Sydafrika är genom ensidiga beslut, tills situationen blir mogen för att få ett FN-beslut. För svenskt vidkommande blev det hela särskilt intressant, när det visade sig att våra nordiska grannländer Norge och Danmark var beredda att vidta en handelsbojkott mot Sydafrika, som skulle gälla över hela fältet. En hel del av oss här i riksdagen har länge arbetat för att Sverige borde vidta den typen av åtgärder. Nu uppstod den möjligheten att få ett, åtminstone i sina huvuddrag, gemensamt nordiskt handlande där alla de nordiska länderna skulle genomföra en handelsbojkott mot Sydafrika, något som skulle ge det hela betydligt större kraft och eftertryck och även mana till efterföljd. Tyvärr uppstod en egendomlig debatt kring det här i höstas. Ledande socialdemokrater, inkl. statsministern, gick ut och ifrågasatte starkt om Sverige skulle kunna gå samma väg. Det tornade upp sig en rad argument mot en svensk handelsbojkott mot Sydafrika från detta något oväntade håll. Man hänvisade till GATT, liksom tidigare, man hänvisade till den svenska neutraliteten, den s.k. Undénlinjen, och man gjorde t.o.m. gällande att om Sverige skulle ensidigt besluta om en handelsbojkott så skulle det vara att icke stödja FN. Det här var en olycklig debatt, för den innebar att Sverige, från att ha varit ett av de ledande länderna när det gällde att öva tryck på Sydafrika, höll på att slå följe mec Västtyskland och Storbritannien som broms för utvecklingen. Den svenska linjen, att hävda att det skulle strida mot internationella avtal och mot vaktslåendet kring FN att vidta en ensidig svensk bojkott, innebar i praktiken också en kritik mot de länder, t.ex. Norge och Danmark, som var beredda att gå längre än vi själva. Vi blev mycket bekymrade över den roll som Sverige under hösten höll på att få i den internationella Sydafrikadebatten, och framför allt från mittenpartiernas sida, centern och folkpartiet, riktades det skarp kritik mot regeringen. Därför är det mycket glädjande att utvecklingen blev sådan att vi nu har en bred förankring kring detta bojkottbeslut, när också socialdemokraterna samlat sig till att lägga fram ett regeringsförslag. Detta gör att vi nu har en bred förankring i Sveriges riksdag bakom handelsbojkott. Det stora och beklagliga undantaget är moderata samlingspartiet, som tycks anse att principerna går före engagemanget för att påskynda utvecklingen mot majoritetsstyre i Sydafrika. Det är naturligtvis väldigt bra med principer, men det är också viktigt att man inte låter principfastheten bli en hämsko för våra möjligheter att verka för de utrikespolitiska mål som är angelägna. Realpolitiken är här så viktig att den måste ta över självvalda principer — det är ju vad det är fråga om. Från centerpartiets sida har vi i en motion tagit upp några delfrågor i samband med den här lagstiftningen. Bl. a. har vi framhållit vikten av att den dispensregel som finns i propositionen inte i praktiken får bli ett kryphål. Risken finns naturligtvis att man skulle kunna utnyttja denna dispensregel så att det urholkar en del av lagens intentioner. Det tycker vi är viktigt att förhindra, och detta tycker vi också har markerats på ett bra sätt i utskottsbetänkandet. Den andra praktiska fråga vi tog upp var behovet av att också inkludera — Prot. 1986/87:129 sjöfarten i bojkotten mot Sydafrika. Vi ville att den utredning som har 22 maj 1987 tillsatts skulle få titta på även den frågan. Också här har vi fått ett tillfredsställande svar från utskottet COrRud Arnar ge med Sydafrika och Därmed kan vi med glädje konstatera att våra önskemål till alla delar är tillgodosedda i det utskottsbetänkande vi nu behandlar, och jag vill därför till slut, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Pär Granstedt har alldeles rätt i att vi tycker att principer är mycket viktiga. Det är ju just för att hävda människovärdets principer som vi alla vill verka för att avskaffa det avskyvärda apartheidsystemet. Egentligen är det så att hela det internationella samfundets kamp mot apartheid måste vara baserad på folkrätten. Hur skulle vi annars kunna föra kampen med rena vapen och med några utsikter till framgång? Jag är litet förvånad över att Pär Granstedt, som representerar centerpartiet, som vi tycker ofta har visat ett kraftigt vaktslående kring neutralitetspolitiken och svenska utrikespolitiska principer, så legärt avfärdar folkrätten, GATT-avtalet och vår uppslutning bakom FN. Visst försvagas vår FN-linje genom detta ensidiga beslut. Jag har tyvärr det alldeles bestämda intrycket att de svenska diplomatiska ansträngningarna för att få till stånd ett beslut om rekommendationer i FN:s säkerhetsråd har mattats på ett mycket beklagligt sätt, och jag undrar vilka informationer Pär Granstedt har när han säger att det inte längre finns några politiska förutsättningar för ett sådant beslut. Där motsäger han Sveriges utrikesminister, som har förklarat att det fortfarande finns goda förutsättningar att få Åtill stånd ett beslut om rekommendationer i FN:s säkerhetsråd. Jag tycker detta är en mycket mer hoppfull attityd, jag tycker att Sverige skall verka för detta och jag förstår inte Pär Granstedts uppgivenhet i den frågan.
Herr talman! Låt mig först säga att jag inte delar Margaretha af Ugglas uppfattning att det här beslutet skulle strida mot folkrätten. Om vi ansåg att beslutet var rättsstridigt skulle vi naturligtvis inte ställa upp på det. Det är faktiskt så att GATT-avtalet inte innebär något absolut hinder för den här typen av åtgärder. Det blir en tolkningsfråga, och i och för sig kan man göra olika tolkningar, men det går inte att hävda att det skulle vara rättsstridigt eller att det skulle finnas några absoluta hinder. Jag vågar också påstå att det inte kommer att vidtas några rättsliga åtgärder mot Sverige inom ramen för GATT-avtalet på grund av vår bojkott — inte heller mot Danmark och Norge. Den andra uppfattningen, att detta skulle innebära ett minskat vaktslående om FN, är också mycket egendomlig. FN har inte sagt någonting som skulle hindra oss. FN har ju inte uttalat sig mot ensidiga sanktioner. Om vi gjorde detta i strid med ett FN-uttalande mot ensidiga sanktioner skulle jag förstå Margaretha af Ugglas, men så är inte fallet. Tvärtom finns det otaliga rekommendationer från FN:s generalförsamling som just stöder sanktioner av detta slag. 49 Mitt tal om politiska förutsättningar för FN-beslut gällde bindande sanktioner. Där har vi redan veto från Storbritannien och från USA. Däremot tror jag att det kan finnas möjligheter att så småningom få till stånd ett beslut om rekommendationer, men hur länge vi skall vänta på det är högst oklart. Jag tror att det är mycket viktigt att vi inte låter de svenska möjligheterna att agera mot Sydafrika bli beroende av vad president Reagan och Mrs Thatcher tycker i den här frågan. Men om vi knyter vårt agerande till möjligheterna att få ett säkerhetsrådsbeslut, är detta detsamma som att överlåta beslutsrätten när det gäller Sveriges agerande i denna fråga till Reagan och Thatcher. Även om det möjligen kan vara mera tilltalande för Margaretha af Ugglas än det är för mig att låta dessa avgöra svensk utrikespolitik, tror jag att en sådan linje vore mycket olycklig.
Herr talman! Det viktiga är ju att nå framgång i kampen mot apartheid — på den punkten är Pär Granstedt och jag ense. Ensidiga svenska handelssanktioner lär ha föga effekt på Sydafrika, medan däremot ett beslut om rekommendationer om handelssanktioner i FN:s säkerhetsråd kommer att ha stor effekt på Sydafrika och på det internationella samfundet. Jag tycker att det vore en stor framgång för svensk diplomati om vi kunde få ett sådant beslut. Tyvärr tycker jag att det verkar som om även centerpartiet är på väg att bli folkpartistiskt. Vad är det egentligen som har förändrats på ett år, sedan utrikesutskottet med centerpartiets stöd skrev så här: ”Det är emellertid fortfarande utskottets åsikt att ekonomiska sanktioner mot Sydafrika bör vara förenliga med våra åtaganden i GATT och att det endast är FN:s säkerhetsråd som kan häva GATT:s regler”?
Herr talman! Låt mig först konstatera att vi är helt ense om värdet av ett beslut i FN:s säkerhetsråd. Jag delar fullständigt Margaretha af Ugglas uppfattning att det vore en stor framgång för bl, a. svensk diplomati om ett sådant kom till stånd. Vi skall självfallet eftersträva detta. Frågan är bara om vi själva skall vara fullständigt handlingsförlamade i avvaktan på att vi kan få igenom ett sådant beslut. Det är såvitt jag förstår på den punkten som skillnaden ligger mellan å ena sidan moderaterna, å andra sidan Sveriges riksdag i övrigt. Vi övriga har kommit fram till att vi inte kan vänta på ett sådant beslut. Givetvis faller inte apartheidregimen i Sydafrika därför att Sverige vidtar en handelsbojkott, men det intressanta är att fler och fler länder kommer till den slutsatsen att man inte kan vänta på ett beslut i FN:s säkerhetsråd. I stället vidtar de ensidiga sanktioner. Det är den samfällda effekten av sanktionsbeslut i en lång rad länder, av varierande karaktär och olika långt gående, dock — och det är viktigt att komma ihåg - inkl. USA, vilken innebär en påtryckning på Sydafrika. Ju mer omfattande sanktionerna blir och ju fler länder som deltar, desto bättre. På detta sätt kan vi få till stånd ganska breda påtryckningar mot Sydafrika utan att behöva vänta på ett beslut i säkerhetsrådet, något som kan dröja länge än om vi har otur. Låt mig till sist bara för den händelse något land anser att det svenska — Prot. 1986/87:129 beslutet nu skulle strida mot GATT-bestämmelserna konstatera att det finns 22 maj 1987 en procedur för detta. Om Sverige anklagas, kan en särskild kommission tillsättas för prövning av denna anklagelse. Min gissning, Margaretha af Ugglas, är att ingen kommer att anklaga Sverige och igångsätta en rättslig procedur för att vårt land skulle ha brutit mot GATT-bestämmelserna.

Herr talman! Jag noterar att statsrådet säger att lagförslaget innebär ett avsteg från svenska utrikespolitiska principer. Det är viktigt att detta sägs, för den fortsatta trovärdigheten i framtida svensk handelspolitik och utrikespolitik. Moderaternas kritik av regeringens åtgärder har att göra med att 'Prot. 1986/87:129 regeringen gjorde lappkastet i februari och inte fullföljde den linje som vi 22 maj 1987 tyckte var både strong, riktig och stark, den linje som naturligtvis är den enda linje som får en verklig effekt gentemot apartheidsystemet, dvs. precis vad statsrådet talade om, ett beslut i FN:s säkerhetsråd. När moderata samlingspartiet informerades om regeringens nya intentioner sade utrikesministern mycket klart att han hade goda förhoppningar om att det skulle vara möjligt att få till stånd ett beslut i FN:s säkerhetsråd om rekommendationer. Om läget var detta, varför gjorde regeringen då denna manöver, detta lappkast, och lade fram detta lagförslag? Det är det som är så förvånande och underligt. Om regeringen i stället hade valt att fortsätta på den förnuftiga och starka linjen hade ju alla partier stått bakom regeringen i dess agerande. Det är väl inte så, statsrådet, att internationella sanktioner är den enda vägen för det internationella samfundet att påverka? Jag tror att statsrådet i själva verket inte anser det. Vi har en möjlighet och en skyldighet att på alla sätt vi kan stödja de demokratiska krafterna inne i Sydafrika och utanför Sydafrika. Det är därför som det är så viktigt att tillse att den svenska Sydafrikapolitiken inte leder till att Sverige isolerar sig från människorna och från händelseutvecklingen i Sydafrika. Jag vill också till sist fråga statsrådet om hennes bedömning i dag är att Sverige på samma intensiva och skickliga sätt som tidigare fortsätter att ta diplomatiska initiativ för att få till stånd ett beslut i FN:s säkerhetsråd.

Herr talman! Många länder har under senare år, på samma sätt som Sverige tidigare gjort, fattat beslut om sanktioner av olika slag gentemot Sydafrika. Vi var föregångare, både med investeringsförbudet, med sanktionerna mot införsel av jordbruksvaror m.fl. åtgärder. När nu andra länder i växande grad slagit in på samma väg som vi har de fattat sina beslut utan att anse att de därmed bryter mot några internationella förpliktelser. Min uppfattning är den, att också det svenska beslutet i dag står i god överensstämmelse med vad vi har förpliktat oss till internationellt. Jag vill tillägga, att det vore egendomligt om vi från svensk sida uppmanade andra länder att följa Sveriges exempel, om vi samtidigt konstaterade att vi — genom det beslut vi i dag fattar — bryter mot internationella överenskommelser som vi ingått. Jag är övertygad om att ingen av dem som står bakom utskottets hemställan i dag har någon annan uppfattning.

Herr talman! Det stod ju klart för Sverige och för många andra länder att arbetet för att få till stånd ett beslut i FN:s säkerhetsråd måste ske i två led. Alla visste att västmakterna skulle inlägga sitt veto mot beslut om bindande sanktioner, medan däremot öppenheten för beslut om rekommendationer varstor. Det är så utrikesministern har redovisat det för oss. Jag måste därför återigen konstatera att regeringen frångick den linje som den själv hade valt att följa. Efter det förutsedda vetot i säkerhetsrådet gjorde regeringen alltså ett lappkast och fullföljde inte sin linje att arbeta för rekommendationer. Om regeringen hade fortsatt på sin stronga linje hade det nu funnits en allmän uppslutning bakom regeringens agerande, och Sverige hade med en helt annan tyngd kunnat fortsätta att verka i FN:s säkerhetsråd för ett beslut om rekommendationer. Jag ställer återigen frågan: Fortsätter Sverige att med samma diplomatiska intensitet verka för ett sådant beslut i FN:s säkerhetsråd i dag?

Herr talman! Jag skall i mitt anförande endast ta upp några praktiska detaljer gällande Sydafrikalagstiftningen. Först vill jag säga att när det gäller de stora principfrågorna instämmer jag helhjärtat i vad Margaretha af Ugglas anfört. Jag noterar också med tillfredsställelse att det är Gunnar Hökmark som skall avsluta debatten. En sådan här debatt skall inte avslutas med praktiska detaljer, utan den skall avslutas med de stora principfrågorna. Jag tycker det är synd att Anita Gradin lämnar kammaren, för de här praktiska detaljerna berör faktiskt regeringens fortsatta beslutsfattande. Regeringen och utskottet är inte omedvetna om att den föreslagna lagstiftningen kan leda till betydande problem för ett mindre antal företag och deras anställda i Sverige. I propositionen anförs att regeringen för visst fall kan medge undantag från — Prot. 1986/87:129 förbud som har meddelats med stöd av lagen. Man säger också att 22 maj 1987 dispensgivningen skall vara restriktiv. Debatten i dag har inte gett ledning i 6 de här frågorna. Föredraganden fastslår också att det är lämpligt att i Förbud mor handel förordning med tillämpningsföreskrifter närmare ange i vilka fall undantag med Sydafrika och kan ges. Namibia m.m. Sydafrikalagen skall träda i kraft den 1 juli 1987 samtidigt som företagen medges en avvecklingsperiod på tre månader. Förordningen torde inte föreligga före lagens ikraftträdande. Jag befarar också att den inte kommer att föreligga under merparten av avvecklingsperioden. Detta gör vissa företags ställning svår och näst intill ohållbar. Företagen har skyldigheter gentemot anställda, kunder och fordringsägare etc. Långsiktiga leveransåtgärder eller inköpskontrakt som måste brytas kan utlösa kännbara krav på skadestånd från företag i tredje land. Sådana konsekvenser måste beaktas. Sker det när det gäller dispenser? Om detta vet vi intet. Avvecklingstiden är förvånansvärt kort. Leveransåtaganden i internationella kontrakt gäller ofta på årsbasis eller för ännu längre tid. Kommer detta att beaktas vid dispensgivningen? Det hade varit lyckligt om dispens hade kunnat meddelas fram till den 1 januari 1988. Om företagen har garantiåtaganden — vilka bedömningar kommer då i sista hand regeringen att göra? När det gäller importen betyder bortfallet av leveranser från Sydafrika litet. Det finns en god och säker marknad för legeringsmetaller. Men utan tillgång till sydafrikansk krommalm kommer problemen att bli betydande för vissa svenska företag. I den norska sanktionslagen har man tagit hänsyn till den norska ferromangan-industrins situation. Kommer regeringen att något underlätta övergångsproblemen genom att ge dispens i sådana fall? Sammanfattningsvis: Det är väsentligt att förordningen med tillämpningsföreskrifter kommer från trycket snarast möjligt. Lagen blir inte hanterbar för företagen förrän föreskrifterna är klara. I förarbetena till grundlagen poängterades också vikten av att det inte finns någon fördröjning mellan lag, författningar och anvisningar. I den senaste granskningsberättelsen har också andemeningen i KU:s kritik varit att SFS och naturligtvis också tillämpningsföreskrifter skall föreligga i god tid före en lags ikraftträdande. Det är väsentligt att avvecklingsperioder på tre månader kan förlängas så att övergångar underlättas. Det är också väsentligt att garantiåtaganden under alla omständigheter kan fullföljas. Hur det skall gå till har inte framgått i propositionen eller utskottsbetänkandet. Dispens skall också kunna medges i det fall där förbudet egentligen inte berör Sydafrika, men får långsiktiga negativa effekter i Sverige. Att handelsoch investeringsförbuden mot Sydafrika blir föremål för regelbunden prövning är också viktigt. Regeringen har tillkallat en parlamentarisk kommitté för att vidare utreda tjänstehandel och handeln mellan svenska dotterföretag i utlandet och Sydafrika och Namibia. Maj-Lis Lööw är ordförande i kommittén. Hon har varit här i kammaren i dag, men det är förvånande att hon inte yttrat sig i debatten. Jag instämmer i yrkandena i de moderata reservationerna. Det vore vidare önskvärt om utrikeshandelsministern — hon har tyvärr gått — något kunde 55 handlingen förutsätter jag att riksdagen kommer att anta lagen. En försäkran, eller i alla fall en observation, i departementet att förordningar och tillämpningsföreskrifter publiceras snarast möjligt, minst två veckor före lagens ikraftträdande, vore av stort värde.

Herr talman! Apartheidsystemet berör oss på ett särskilt sätt. Det väcker en avsky och ett förakt som många gånger är större än våra reaktioner gentemot diktaturer som faktiskt är ännu mer brutala och totalitära. Man kan fråga sig varför det är så. Till en del är den frågan oväsentlig. Förtrycket i Sydafrika är i sig självt ett motiv för vårt engagemang och för vårt förakt för dem som bär upp systemet. Det är något sjukt i ett samhällssystem som skiljer ut människor på grund av deras hudfärg. Det är något ondskefullt i ett samhälle som påstår sig vara civiliserat men som i sina fängelser utövar tortyr mot människor som saknar självklara frioch rättigheter. Minoritetens förtryck av majoriteten är oacceptabel för människor som hyllar demokratin. Ett system som bygger på rasism, och som är en nära parallell till nazismen, saknar gemensam nämnare med det västerländska samhällssystemet på den mest centrala punkten, nämligen respekten för varje individs lika människovärde. Allt detta gör frågan — varför vi berörs kraftigare av förtrycket i Sydafrika än av förtrycket i många andra länder — oväsentlig när det gäller vår uppfattning om Sydafrika. Kanske vi borde se mindre genom fingrarna när det gäller t.ex. den etiopiska diktaturen, men den berör inte vår hållning till apartheidsystemet. Systemet är — oavsett andra regimers brutalitet — förtjänt av vårt förakt. Likväl är frågan varför apartheidsystemet intar en särställning bland världens diktaturer, och över huvud taget saknar vänner i ett världssamfund där förtrycket tyvärr är vanligare än frihet, viktig att ställa. Frågan varför apartheidsystemet väcker starkare känslor av förakt än andra diktaturer är viktig, därför att den kan ge svar på vad det är vi vill bekämpa. Det svaret har sin betydelse för vilken politik vi bör föra mot Sydafrika och vilken politik vi skall stödja i detta land. Filosofen Isaiah Berlin berör med filosofens ord denna fråga på ett sätt som ger en viss klarhet. I en föreläsning från 1958 om ”två frihetsbegrepp” analyserar han förtryckta minoriteters krav på frihet.

1986/87:129 att erkännas som sådan av andra. Ty om jag inte får detta erkännande, 22 maj 1987 kanske jag själv betvivlar mitt eget anspråk på att vara en fullt självständig ER SE ed Sa ME Förbud mot handel människa. j med Sydafrika och Herr talman! Det som vi ser i Sydafrika är, mot denna bakgrund, inte enbart ett politiskt förtryck, där en minoritet förnekar en majoritet ekonomisk och politisk frihet. Det är inte som en mängd olika individer majoriteten förtrycks. Det är en grupp som förtrycks, där de enskilda människorna inte finns och inte räknas som individer, och avfärdas på grund av sin hudfärg. Apartheidsystemet ifrågasätter och förnekar individernas människovärde. Därmed berör apartheid oss alla: om en människas människovärde kan ifrågasättas, kan alla människors människovärde ifrågasättas. Människovärdet är på det viset odelbart. Det gäller alla. Varje inskränkning av människovärdet är ett hot mot oss alla. Därför går apartheid djupare än det politiska förtrycket som sådant — eftersom det ifrågasätter något som ligger djupare i det västerländska samhället än t.o.m. den politiska friheten, nämligen den politiska frihetens och det västerländska samhällets grundval: respekten för alla människors lika värde. Herr talman! Detta faktum har sin betydelse för hur vi bör driva svensk Sydafrikapolitik. Det är inte bara dagens politiska förtryck vi skall protestera emot och driva undan. Minst lika viktigt är att vi bidrar till att återupprätta respekten för människovärdet. Det behövs ett internationellt tryck mot det politiska och ekonomiska förtrycket. Men det behövs också en dialog med dem som i Sydafrika inser att apartheid saknar framtid, vare sig de inser det av pragmatiska skäl eller av moraliska. Det är också så som fler människor kan påverkas till förmån för ett avvecklande av apartheid på fredlig väg. Försummar vi den uppgiften, försummar vi också att bidra till en framtid baserad på respekt för mänskliga frioch rättigheter i Sydafrika. Herr talman! Genom de åtgärder som regeringen föreslagit och som utskottsmajoriteten nu vill att riksdagen skall lagstifta om underlättar vi inte en utveckling i Sydafrika som stärker respekten för alla människors lika värde. I stället isolerar vi sydafrikanerna från att möta våra samhällsideal. Därmed utlämnas dagens unga sydafrikaner — oavsett hudfärg — till regimens propaganda, till regimens värderingar av människor och till regimens bild av omvärldens reaktioner mot apartheid. Detta stärker inte dem som i Sydafrika vill hävda respekten för människors lika värde. I stället uppnår vi det som andra diktaturregimer vill uppnå med slutna gränser, kontrollerade media, utreseförbud och censur, nämligen en information och en samhällsdebatt på regimens och enbart regimens villkor, utan att blockaden kan antas ha några effekter som försvagar apartheidregimens kontroll över landet. Herr talman! Det är inte bara möjligheten till information och kontakter från demokratiska länder till Sydafrika som blir lidande. Möjligheten att bevaka och genom internationella medias information sätta vissa gränser för vad den vita minoritetsregimen kan göra mot apartheidmotståndet blir också lidande. Vi ser redan i dag att svenska medborgare — det må vara fackföreningsfolk, biskopar eller journalister — får svårare att resa in i Sydafrika. Elimineringen av handeln och reduceringen av svenska företags närvaro kommer att ytterligare krympa våra möjligheter. Vi ser nu att 57 villkoren för fristående organisationer för mänskliga rättigheter skärps. Vi hörde i dag på Morgonekot hur detta yttrar sig. Frånvaron av kontakter och stöd blir ett problem för dem som genom att hävda mänskliga frioch rättigheter i Sydafrika gör sitt arbete för att bekämpa apartheid. Det borde vara av intresse för oss att sydafrikanska ungdomar, som i sommar tågluffar i Europa, i Sverige kunde möta svenska värderingar och svenska ungdomar. Det borde vara av intresse för oss att normala sydafrikanska medborgare fick den bild av det sydafrikanska systemet som regimen där aldrig kommer att ge, men som de skulle möta i Sverige. Av detta skäl bör en översyn av de svenska viseringsreglerna göras, syftande till att sydafrikanska medborgare skall kunna möta vårt samhälles värderingar och inte enbart vara utlämnade åt den egna regimens information och doktriner. Det är också i detta perspektiv som svensk handel och svenska företag i Sydafrika skall ses. Det är just för att få möjlighet att säkra en demokratisk utveckling som Sverige bör ge ett betydande bistånd till de grupper som i Sydafrika arbetar mot apartheid. Herr talman! Svensk Sydafrikapolitik saknar tyvärr tidsperspektiv. Vår avsky för dagens system kan ingen tvivla på. Men eftersom vår politik lämnar ytterligt begränsade möjligheter att verka för en förstärkt respekt för alla människors lika värde i Sydafrika, försummar vi framtiden. Det är en betydande moralisk svaghet i den svenska politiken. Det är en moralisk svaghet som är paradoxal, eftersom djupet i vår avsky för apartheid beror på vår egen respekt för människovärdet. Därför vill jag, herr talman, yrka bifall till de moderata reservationerna.

Herr talman! Efter alla teknikaliteter, lagspetsfundigheter och futiliteter som vi fått höra i Sydafrikafrågan från moderater i denna talarstol tycker jag det var välgörande att av Gunnar Hökmark få ett engagerat anförande, fyllt av medkänsla med den förtryckta svarta majoriteten. Jag kan bara beklaga att han ännu inte kommit så långt att han också kan rösta för en klok Sydafrikapolitik utan i det avseendet står fast vid sitt eget partis ohållbara ståndpunkt.
Herr talman! Jag vill gärna tacka Hadar Cars för hans vänliga ord. Men jag vill också peka på en sak som jag tror är väsentlig. Det är ingen svårighet för mig att stödja de moderata reservationerna, därför att en huvudpoäng i mitt anförande är att det medmänskliga engagemang som vi vill använda till att stödja dem som arbetar mot apartheid i Sydafrika också måste kunna nå fram. Då måste vi hålla vägarna öppna. Vi måste ha ett tryck på Sydafrika, men vi måste säkra våra möjligheter att upprätthålla en dialog med de grupper som verkar för en sund, fredlig och demokratisk utveckling. Det är bara att beklaga att Hadar Cars tyvärr alltför ensidigt tror på sanktionsmöjligheten. Icke förty tackar jag honom för hans vänliga ord.

Herr talman! Små sår och fattiga föräldrar skall man inte förakta, men det är just det som den socialistiska majoriteten gör i detta utskottsbetänkande. Enligt 18 kap. 8 § rättegångsbalken utgår i dag ränta på rättegångskostnad med 6 46. I propositionen, som ligger till grund för betänkandet, föreslås att denna otidsenliga fasta räntesats ersätts med den vanliga dröjsmålsräntan. Genom förslaget — som formellt går ut på att orden ”ränta efter sex procent” utbyts mot ”ränta enligt 6 § räntelagen” — kommer borgenärens olika slag av fordringar gentemot gäldenären att jämställas; krav på rättegångskostnad 59 skall inte längre sättas i strykklass. Som det är i dag är det med nuvarande ränteläge lönsamt för gäldenären att inte betala borgenären dennes kostnader för rättegången och i stället låta pengarna stå inne exempelvis på bankkonto. I denna del är alltså propositionen förnuftig. Förslaget löper dock inte hela linan ut. Borgenärens möjlighet att sålunda få gottgörelse för att gäldenären tillgodogör sig avkastningsvärdet på hans kapital blir nämligen beroende av vilken processform som kommer till användning vid domstolen. Handläggs målet som ett ordinärt tvistemål blir den nämnda bestämmelsen i rättegångsbalken tillämplig och alltså därmed den sedvanliga dröjsmålsräntan. Så är däremot inte fallet, om målet handläggs i form av lagsökning eller betalningsföreläggande. I sådant fall utgår ingen som helst ränta på borgenärens krav på rättegångskostnad. Detta följer av bestämmelser i lagsökningslagen. Och i dessa föreslås inte någon ändring. Genom dom i Nytt juridiskt arkiv 1981 s. 1006 har högsta domstolen förklarat att även tvistemål om mindre värden, dvs. mål där tvisteföremålet är mindre än ett halvt basbelopp skall särbehandlas på samma sätt som mål om betalningsföreläggande och lagsökning. Någon rättsgrund för att inte behandla alla borgenärer lika finns självfallet inte. Det måste vara helt likgiltigt vilken rättslig kostym som borgenären valt för att få sin rätt domfäst. Vilket skäl åberopar då utskottsmajoriteten för att avstyrka bifall till de motioner från Bengt Harding Olson och mig, där vi yrkar att alla borgenärer skall behandlas lika av lagen? Jo, man hänvisar till att den påtalade orättvisan är gällande rätt och att rättegångskostnaderna i de diskriminerade fallen ”fortfarande är förhållandevis obetydliga”. Borgenärens kostnader i dessa typer av mål kretsar som regel mellan drygt 500 kr. och knappt 900 kr. Det kan ofta ta lång tid — kanske både två och tre år —- innan kronofogden lyckas indriva borgenärens fordran.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 I propositionen föreslås till sist att det skall bli möjligt att jämka dröjsmålsränta, om gäldenären hamnat i en situation som kan betecknas som social force majeure. Dröjsmålsräntan har ett dubbelt syfte, nämligen att dels utgöra påtryckningsmedel för att förmå gäldenären, betala och dels — vilket jag tidigare påtalat — att utgöra ersättning till borgenären för att gäldenären tillgodogjort sig avkastningsvärdet på hans kapital. I enlighet härmed kan dröjsmålsräntan från en sida sett sägas innebära, att borgenären blir tillgodosedd utöver den nivå som bestäms enbart av önskemålet att erhålla skälig avkastning på kapitalet. I ett gemensamt yttrande har vi borgerliga hävdat att ordalagen i jämkningsbestämmelsen inte hindrar att domstolen fäster vikt vid denna principiella skillnad i konstruktionen av dröjsmålsräntan då den prövar yrkande om nedsättning av räntan. I ett annat yttrande, som vi moderater är ensamma om, framhåller vi att man från ekonomiska synpunkter kan ställa frågan huruvida det är lämpligt att fortfarande hålla fast vid det allmänna diskontot som utgångspunkt för räntebestämningen i räntelagen. Vi menar att regeringen skall följa utveck — Prot. 1986/87:129 lingen inom området. Vi moderater beklagar slutligen att den hänsyn som 22 maj 1987 sålunda skall tagas till gäldenär som oförskyllt råkat illa ut inte gäller om borgenären är staten och kravet avser offentliga utskylder. Rättsgrundsatsen om allas likhet inför lagen är följaktligen på vanligt sätt försedd med förbehåll. Jag ber att, herr talman, ännu en gång få yrka bifall till den gemensamma borgerliga reservationen.

Herr talman! I lagutskottets betänkande 1986/87:23 behandlas en proposition om ändringar i räntelagen. Propositionen innebär att det i lagen skall föras in en möjlighet att jämka en dröjsmålsränta, om gäldenär på grund av sjukdom, arbetslöshet eller liknande omständigheter inte har kunnat betala sina skulder i rätt tid och om det skulle med hänsyn därtill vara oskäligt med full ränta. Vidare föreslås att reglerna i rättegångsbalken om ränta på rättegångskostnader skall anpassas till räntelagens regler. Detta innebär att räntesatsen ändras i enlighet härmed. Detta är det huvudsakliga innehållet i propositionen. Lagutskottet hemställer att riksdagen antar det förslag som framlagts i propositionen, och jag vill redan här yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter. Till utskottets betänkande har fogats en reservation från m, fp och c. Som vi redan hört från reservanternas talesman, vill dessa att ränta på rättegångskostnader även skall utgå i de s.k. småmålen och i mål enligt lagsökningslagen och handräckningslagen. Man säger i reservationen att det från praktisk synpunkt är väsentligt att dessa processformer inte missgynnas. Reservanterna säger vidare att den regel som innebär att en borgenär inte får full täckning för sina kostnader kan leda till att han i stället väljer en annan och processekonomiskt sett mera olämplig ordning. Herr talman! Det kan konstateras att kostnaderna i dessa mål uppgår till måttliga belopp och att den ränta som blir aktuell är mycket blygsam. Rättegångskostnaderna i mål som exempelvis handläggs enligt småmålslagen får ju inte avse annat än vissa schematiska kostnader för rådgivning enligt rättshjälpslagen, en ansökningsavgift som för närvarande är 250 kr. och några andra mindre poster. I rättspraxis har den bestämmelsen getts innebörden att det inte skall utgå ränta på sådana rättegångskostnader. Även i mål om lagsökning, betalningsföreläggande eller handräckning vid tingsrätt utgår ersättningen med vissa schablonbelopp. Beloppen är som sagt låga. Normalt uppgår ersättningen till ett belopp på mellan 500 och 700 kr., så gott som aldrig över 1000 kr. Räntan på rättegångskostnaderna uppgår i sin tur i regel endast till några tiotal kronor. Eftersom rättegångskostnaderna är förhållandevis obetydliga i de här målen och det ekonomiska värdet av en rätt att erhålla ränta på kostnaderna är mycket blygsamt, avstyrker utskottet bifall till de motioner som väckts i frågan. Man bör också beakta de olägenheter som skulle uppstå av det betydande merarbete som en ändring enligt motionärernas förslag skulle komma att medföra för de dömande och verkställande myndigheterna. 61 Herr talman! Med det anförda yrkar jag avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om regeringen är beredd att tillsätta en fristående utredning av frågorna kring det svenska kärnvapenprogrammet på 1960-talet. Bakgrunden är den rapport om svensk kärnvapenforskning som har utarbetats inom försvarsdepartementet. Som framgår av rapporten var FOA:s forskning då som nu inriktad på skydd mot kärnvapen samt verkan och stridsteknisk användning av sådana vapen, dvs. hotbildsunderlag. På regeringens och överbefälhavarens uppdrag utförde och deltog FOA vidare i studier och utredningar, som syftade till att ta fram ett underlag för ställningstagande i den då så viktiga och kontroversiella frågan om svenska kärnvapen. Dessa studier och FOA:s skyddsforskning utgjorde enligt utredarens bedömning inte något kärnvapenprogram. Jag delar den uppfattningen. Den kritik som i ett par tidningsartiklar har riktats mot rapporten avser — Prot. 1986/87:129 främst bedömningen av den forskning som bedrevs vid FOA och riksdagens 22 maj 1987 vetskap om denna forskning, inte faktaunderlaget.